Herr talman! Jag ber att till alla delar få instämma i de synpunkter som herr Kaijser har anfört, vilka jag finner mycket väsentliga i detta sammanhang. Jag skulle emellertid vilja säga ett par ord beträffande frågan om upplysning och förebyggande verksamhet på tandvårdsområdet. Det är alldeles riktigt, som herr Rikard Svensson påpekade, att en betydande verksamhet på detta område sker genom skolorna, genom skriftspridning och på andra sätt. Det är riktigt att så sker, och man kan på den vägen sannolikt också nå vissa resultat. Jag skulle tro att upplysningsverksamheten framför allt i skolorna kan ha stor betydelse. Vad jag emellertid aldrig förstått är att vi inte i större utsträckning än vad som sker anlitar de massmedia som står till vårt förfogande i form av TV, radio och andra masskommunikationer. Jag tror att man på det området skulle kunna nå goda resultat.

Vi har anledning att verkligen på allvar överväga detta när vi diskuterar formerna för denna upplysningsverksamhet. Jag kan inte tänka mig att man — även om man hyser en aldrig så grundmurad principiell motvilja mot t.ex. reklam i TV — skulle kunna ha några invändningar att göra mot upplysningsverksamhet i denna form.
Herr talman! Jag instämmer gärna med herr Jacobsson i att det är önskvärt att våra massmedia mer än hittills ägnar sig åt en saklig upplysning på sådana här väsentliga områden. Detta skulle ur många synpunkter vara värdefullt, vilket jag också haft tillfälle att i andra sammanhang understryka. Jag begärde emellertid, herr talman, ordet för att göra några kommentarer. Herr Svensson har redan framhållit att vi har tillsatt en utredning som tar sikte på att undersöka folktandvårdens läge i dag, dess resurser och dess utbyggnad. Det kan naturligtvis finnas skäl för en reform, som speciellt tar sikte på åldrarna mellan 17 och 19 år. Det kan emellertid med fog anföras skäl för att även andra kategorier i så fall borde komma i åtnjutande av en separat reform, t.ex. folkpensionärerna. Jag vill tillägga att jag i direktiven bl.a. framhållit att man från tandläkarhåll framfört att det, även om folktandvården liksom hittills i princip står öppen för alla, synes ofrånkomligt att ungdomar får förtursrätt till behandling för att samhället inte skall behöva finna sina tidigare utlagda kostnader vara utgivna förgäves. Detta är alltså ett uttalande från tandläkarhåll, som jag i direktiven citerat. Jag framhåller emellertid också i direktiven att dessa frågor bör prövas av utredningen. Att nu föregripa utredningens överväganden genom att rycka ut vissa grupper, för vilka man genomför delreformer på försäkringssidan, kan jag icke anse vara klokt. Herr talman! Låt mig göra ett tillägg beträffande de förebyggande åtgärderna. Jag hade i denna kammare för en tid sedan tillfälle att i en diskussion med herr Svanström påpeka att utredningen har att behandla även denna frå ga, d. v. s. de åtgärder som sätts in i förebyggande syfte. Jag har i direktiven framhållit att man bör ta sikte på vad som anförts av 1961 års sjukförsäkringsutredning och vad som framkommit under remissbehandlingen i anledning härav beträffande de förebyggande åtgärderna. Vi har i dag väsentligt bättre kunskaper än tidigare när det gäller hur den mest utbredda av tandsjukdomarna, karies, kan motverkas. De insatser som nu görs från skolornas och landstingens sida är naturligtvis av utomordentligt stort värde.

Herr talman! Jag har även på denna punkt velat understryka att utredningen i sitt arbete har att uppmärksamma också dessa frågor.

Herr talman! Genom att antalet förvärvsarbetande kvinnor ständigt stiger, alltså det förhållandet att båda föräldrarna har arbete utom hemmet, ökar också behovet av barntillsyn i olika former i mycket hög grad. För närvarande beräknar man att antalet barn under sju år med förvärvsarbetande föräldrar uppgår till omkring 200 000. Det är naturligtvis en ganska osäker siffra, men gjorda undersökningar har visat att man rör sig omkring det talet. Siffran är säkerligen ständigt stigande. Under sådana förhållanden är det också naturligt att man måste pröva olika utvägar för att lösa barntillsynen. En av dem är att öka intresset för barndaghemsverksamheten genom ett statligt stöd för denna form av barntillsyn. Jag tycker inte att man behöver i detta sammanhang ta upp någon diskussion om frågan i vad mån den ena eller den andra formen skall ha företräde framför den andra. Jag tror att vi behöver många olika former på detta område, om vi skall kunna tillgodose det ständigt växande behovet. Ingen vill bestrida att barnstugorna i många avseenden, inte minst ur pedagogiska och socialmedicinska synpunkter, har stora förtjänster. Men det måste å andra si dan sägas att det är en dyr form av barntillsyn, att den är personalkrävande och att även om vi ökar utbyggnadstakten mycket kraftigt på detta område kommer det att vara en utväg som står ett mycket begränsat antal till buds. Utskottet anser att frågan om statsbidrag till barndaghemsverksamhet kräver mycket ingående överväganden och att man bör avvakta vad familjedaghemsutredningen kommer att säga. Det är klart att det är av intresse att få reda på vad utredningen kommer att säga. Här finner vi det dock framför allt vara av vikt att något verkligen händer och att man så snart som möjligt vidtager åtgärder som är ägnade att stimulera just denna gren av barntillsynsverksamheten. Det är väl inte heller alldeles riktigt att frågan är helt outredd. Socialstyrelsen, som väl inte alldeles saknar insikter i dessa ting, har i olika sammanhang förordat statsbidrag till familjedaghemsverksamheten och även framhållit att denna form av barntillsyn i många fall är den enda som kan erbjudas och att den också i vissa fall kan vara att föredra framför tillsyn i barnstuga. Dessa synpunkter har vi också närmare utvecklat i vår reservation. Vi föreslår — och då utgår vi från den förutsättningen att statsbidraget skall utgå med cirka 25 procent av kommunernas bruttokostnader — att ett förslagsanslag på 6 miljoner kronor skall anvisas för ändamålet och att Kungl. Maj:t fastställer provisoriska bidragsregler. Samtidigt med att vi föreslår detta framhåller vi också angelägenheten av att förslag om en mera definitiv lösning av denna fråga så snart som möjligt föreläggs riksdagen. Herr talman!

Herr talman! Det är en kär gammal bekant, denna familjedaghems mamma, som är aktualiserad vid punkten 21 i statsutskottets utlåtande nr 5, där det behandlas en motion av folkpartiet, vilken avstyrkts av majoriteten av utskottet men tillstyrkts av en del reservanter. Jag skall tillåta mig att skissera situationen med några ord. Antalet daghemsplatser kommer att fördubblas inom två år till 25 000 från 12 000. Men även med en sådan sjudande aktivitet räcker inte platsantalet på långa vägar till de 170 000 förvärvsarbetande mammorna med barn under 7 års ålder. »Barndaghemmen behöver ett komplement. Ett sådant komplement är familjedaghemmet. Men då måste förutsättningen vara att bidraget medverkar till en ökad numerär av familjedaghem... och en välbehövlig standardlyftning av dessa hem. Det åstadkommer man emellertid inte med några statsbidragskronor som portioneras ut med strilkanna.

Herr talman! Representanter för vårt parti står inte bakom denna reservation, utan vi har varit med om utskottets yttrande. Det beror inte på att vi skulle ha något bristande intresse för familjedaghemmen. Vi anser också att familjedaghemmen är ett nödvändigt och mycket nyttigt komplement till de vanliga daghemmen. Även vi har under flera år talat om betydelsen av familjedaghemmen, framför allt för sådana barn som fru Hamrin-Thorell nyss nämnde om. Förra året höll jag ett långt anförande i denna fråga här i kammaren och utgick därvid från vissa principiella reflexioner angående daghemsverksamheten över huvud taget. Jag framhöll bland annat att vi tidigare har tyckt att familjedaghemmen skulle kunna klara sig utan statsbidrag. Ty om de hem vilkas barn man tog hand om inom familjedaghemmen fick ett tillräckligt och realistiskt förvärvsavdrag, så skulle det medföra att mödrarna kunde lämna sina barn till familjedaghem utan att det behövde medföra några särskilda extra kostnader. Jag påpekade emellertid förra året att jag hade ändrat uppfattning på grund av vissa förhållanden, som gjorde att man trots allt kunde vara i behov av statsbidrag för familjedaghemsverksamhet. Jag nämnde då också att vi önskade att den saken ytterligare skulle utredas. Det pågår just nu en utredning om familjedaghemmen inom departementet. Det är tråkigt att den inte är färdig i år. Jag hoppas dock att den inte skall dröja så länge samt, som fru Hamrin-Thorell sade, att den utredningen verkligen skall ta vara på de positiva värden som familjedaghemmen har. Den bör behandla de krav man bör ställa på en god <familjedaghemsverksamhet och även i Övrigt lösa familjedaghemmens förhållanden så att mycket snart en utökad verksamhet kan komma i gång och bli ett fullödigt komplement och inte bara komplement till utan understundom en bättre ersättning för de stora daghemmen.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i herr Kaijsers anförande. Han tillhör ju majoriteten inom utskottet i denna fråga.

Utskottet har intagit samma ställning i år. Det föreligger uppgifter om att den nu tillsatta utredningen som skall syssla med dessa frågor kommer att bli färdig med sitt arbete inom en ganska snar framtid, och då får vi ju möjlighet att på ett helt annat sätt bedöma denna fråga. Vi vill från utskottsmajoriteiens sida gärna understryka, att vi inte på något sätt har tagit ställning vare sig för eller emot familjedaghemsverksamheten. Vi väntar på vad utredningen kommer att säga. På detta material har vi då möjlighet att bygga en håilbar och förnuftig synpunkt. Att före en utredning, som skall ligga till grund för ett beslut, ta så bestämd ståndpunkt som fru Hamrin-Thorell nyss gjorde är väl ganska oförsiktigt. Man vet ändå inte riktigt vad utredningen kommer att föreslå. Det var också verkligt intressant att höra att fru Lindströms ståndpunkt i fru Hamrin Thorells ögon har blivit så bra, att fru Hamrin-Thorell nu kan skriva av hennes artiklar utan vidare. Så lät det sannerligen inte när fru Lindström i egenskap av statsråd svarade för detta gebit; då var tonen en helt annan. Jag vet inte — och jag skall inte heller lägga mig i det — om man har rätt att skriva av andras artiklar utan vidare. Det får väl fru Hamrin-Thorell själv fundera över. Vidare frågar fru Hamrin-Thorell vad som har hänt under de fyra år som gått sedan folkpartiet gjorde sin framstöt i fråga om barnstugeverksamheten. Då sade vi på socialdemokratiskt håll absolut nej, men förra året kunde alla här i riksdagen fatta ett så klokt och förståndigt beslut, att det var värt beröm. Ja, fru Hamrin-Thorell, här hade det nya hänt, att det hade lagts fram en utredning som låg till grund för beslutet; den visade på vilken väg man bäst skulle kunna lösa detta problem. Med stöd av den utredningen och de fakta som vi den gången hade på bordet, både i utskottet och sedan i riksdagen, så fattade vi beslutet. Jag hoppas att det kommer att gå precis på samma sätt när den nu sittande utredningen blir färdig. Då får vi möjlighet att ta ståndpunkt och lösa även denna fråga.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

Herr talman! På denna punkt skall jag fatta mig mycket kort. Vi föreslår i reservationen en minskning av anslaget till utrustning av krigsberedskapssjukhus med 1,3 miljon kronor. Jag skall inte närmare utveckla motiveringen för detta förslag. Vi anser nog, att de skäl som föranleder en mera restriktiv behandling av försvarsanslagen innevarande år — alltså rent budgetmässiga synpunkter i första hand — även bör kunna motivera en begränsning av utgifterna på denna punkt. Det anslag som vi föreslår medger dock i huvudsak en oförändrad takt i anskaffningarna för de ändamål som det här gäller.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

Herr talman! Jag har begärt ordet på den här punkten för att ta upp en detalj i fråga om ungdomsskoleverksamheten, en nog så viktig detalj för den delen, nämligen personalutbildningen och de krav som man för närvarande ställer på dem som anställs som assistenter vid ungdomsvårdsskolorna. Tyvärr råder det brist på folk i assistentkarriären. Orsakerna kan man tvista om, men jag vill framhålla en. För närvarande tillåter inte socialstyrelsen att personer med mångårig erfarenhet från ungdomsvårdsarbete blir assistenter utan att de har en viss teoretisk bakgrund. Om de inte har examensmeriter får skolorna stå utan assistenter. Om en person kan barnavårdslagen framlänges och baklänges, så hjälper det inte. även om han har aldrig så lång erfarenhet och har gått den långa vägen från vårdare till tillsyningsman har han ingen chans att kunna få en assistenttjänst i exempelvis 17 lönegraden. En sådan tjänst är förbehållen personer med socionomexamen, akademisk examen eller liknande. Det har visat sig att skolorna har svårt att få assistenter den vägen. Vid den ungdomsvårdsskola där jag är ordförande, Långanäs vid Eksjö, finns det fyra assistenttjänster. Av dessa är i dag bara två besatta, och för en kort tid sedan var endast en tjänst besatt. De andra tjänsterna uppehölls av tillsyningsmän som »beordrades»> till tjänsten under en viss tid. Men de hade ingen chans, hur goda meriter i fråga om er farenheter och kunnighet de än hade, att få den tjänst som de faktiskt skötte. Jag tycker att den ordning som här praktiseras inte är bra. Jag har velat begagna detta tillfälle för att säga att examensmeriter givetvis är bra — sådana skall naturligtvis värdesättas — men vi skall inte glömma bort att det finns människor med lång erfarenhet och med stor kunnighet på detta område, som mycket väl skulle kunna besätta dessa tjänster och kanske kunna sköta dem betydligt bättre än nyexaminerade från olika institut. Jag tycker att det skulle vara rimligt om man vid besättandet av dessa tjänster toge hänsyn till den praktiska erfarenheten i större utsträckning än som för närvarande sker. Det har sagts att man inom kriminalvården använder en helt annan taktik; där har folk med lång erfarenhet och kunnighet på området möjlighet att få motsvarande tjänster. Jag skulle gärna se att man från socialstyrelsens sida i fortsättningen följde en liknande linje. Jag har, herr talman, velat begagna tillfället att ta upp denna fråga under den nu föredragna punkten. Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Reservanterna hade bland annat ansett, att den verksamhet, som anslaget möjliggjorde, skulle anförtros Sveriges ungdomsorganisationers landsråd.

Herr talman! Det gäller här ett anslag på 600 000 kronor som skulle ställas till Kungl. Maj:ts förfogande för viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor. Kungl. Maj:t har hittills ställt anvisade medel för denna verksamhet till förfogande för statens ungdomsråd. Vi reservanter ställer oss mycket tveksamma till lämpligheten av att ha ett litet statligt dirigerat organ som planläggare av kampanjer, i vilka det fria och frivilliga ungdomsväsendet skall inrangeras. Vi anser att det med fullt förtroende skall kunna uppdragas åt Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, som är de frivilliga ungdomsorganisationernas eget organ, att handha den uppgiften. Av de 600 000 kronorna, som statens ungdomsråd tilldelas, går inte mindre än 175 000 kronor till administrationskostnader. Vi tycker att det är ett stort belopp. Vi förmenar att verksamheten kan skötas bättre om det uppdrages åt Sveriges ungdomsorganisationers landsråd att sköta denna verksamhet.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
Herr talman! Denna fråga har kommit igen år efter år ända sedan man beslöt att inrätta statens ungdomsråd år 1959. Då beviljades 600 000 kronor i anslag, och den summan har stått fast. Dessa 600 000 kronor har alltså i dag betydligt mindre värde än år 1959. Utskottets majoritet har ansett, att det inte finns anledning att frångå Kungl. Maj:ts förslag på denna punkt.

Jag tror att den har stor betydelse. Menar man allvar med att vilja stödja ungdomsverksamheten i denna form, är detta anslag det mest blygsamma man kan tänka sig. Jag ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Föreliggande punkt gäller anslag till vissa hjälpmedel åt handikappade. Möjligheterna för de handikappade att erhålla sådana hjälpmedel har förbättrats genom att förteckningen över bidragsberättigade hjälpmedel har utökats och genom att ordinationsrätten har vidgats. Detta har skett genom av medicinalstyrelsen utgivna föreskrifter. Såvitt jag vet utgavs de senaste av dessa i slutet av förra året. Det finns emellertid bestämmelser som medför att vissa grupper av handikappade inte kommer i åtnjutande av dessa förmåner, grupper som man tycker också borde ha rätt till sådana bidrag. Tack vare den tekniska utvecklingen har vi nu också fått vissa särskilt utformade hjälpmedel, vilka emellertid de handikappade genom dessa bestämmelser inte kan komma i åtnjutande av. De bestämmelser jag åsyftar går ut på att hjälpmedlet i fråga skall lämnas av ortopediska skäl och att det skall vara särskilt avsett för handikappade.

Dessa personer befinner sig ju i ungefär samma situation. Som exempel på den andra typen av olägenheter med dessa bestämmelser kan jag nämna, att bidrag till terränggående rullstol försedd med respirator kan utgå till rullstolen men inte till respiratorn, eftersom tillhandahållandet av en sådan är en sjukvårdsangelägenhet. Man kan alltså inte få bidrag till kombinationen av dessa hjälpmedel, något som är nödvändigt för att t.ex. en polioskadad med andningsinsufficiens skall kunna föra ett rörligt liv. Ett annat exempel som också illustrerar detta förhållande är bidragsgivningen till den typ av skrivmaskin, som vissa i övre extremiteterna totalförlamade människor använder, nämligen en s.k. sugoch blåsskrivmaskin, som drivs med sugoch blåsrörelser. Bidrag kan utgå till den särskilda apparatur, som behövs för detta ändamål, men inte till själva skrivmaskinen.

Herr talman! Detta är kontentan av reservationen under punkt 104. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! Riksdagen beslöt 1964 att även bestämmelserna om de sistnämnda bidragen skulle ingå i en kungörelse om statsbidrag för ortopediska hjälpmedel m.m. Det väsentliga i detta var att bidragsgivningen avsevärt vidgades och kom att omfatta ett betydande antal hjälpmedel i jämförelse med tidigare. medel för rörelsehindrade. Medicinalstyrelsen har sedan fått i uppdrag att utarbeta förslag i fråga om rätten att ordinera hjälpmedel för den dagliga livsföringen. Med stöd av riksdagens bemyndigande utfärdade Kungl. Maj:t 1965 nya bestämmelser om statsbidrag till vissa hjälpmedel för handikappade. Vid 1966 års riksdag, alltså förra året, uttalade statsutskottet med anledning av en motion i ämnet, att »utskottet utgår från att Kungl. Maj:t och vederbörande myndigheter noggrant följer utvecklingen på ifrågavarande område och vidtar erforderliga åtgärder för en ändamålsenlig anpassning av bidragsreglerna».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 anslag av 6 842 000 kronor, samt b) att riksdagen skulle uttala sig för att specialinspektionerna borde underställas arbetarskyddsstyrelsen och att yrkesinspektionens organisation med hänsyn härtill borde bliva föremål för närmare översyn.

Herr talman! Jag tänker inte i detta sammanhang ta upp någon diskussion med herr Werner om kongressuttalanden och annat, som kan ha förekommit de senaste åren. Utskottet har följt Kungl. Maj:ts förslag i denna fråga, vilket innebär en ökning med sex nya tjänster. Det föreligger givetvis i detta fall som i alla andra fall en avvägningsfråga. Bara det lilla utskottsutlåtande, som vi här behandlar, innehåller över 130 punkter, och allesammans blir föremål för avvägningar — om man skall sätta in resurser i ökad omfattning eller låta anslagen förbli oförändrade. Be handlingssättet för denna fråga skiljer sig således inte från sättet att behandla andra frågor. Kungl. Maj:t har stannat för sex nya tjänster av de elva begärda, vilket utskottet har tillstyrkt. Utskottet har behandlat denna fråga vid såväl 1965 som 1966 års riksdag, och ärendet är därför inte nytt för utskottet. Utskottet, som förutsätter att frågorna om specialinspektionernas effektivitet även framgent följes av Kungl. Maj:t och berörda myndigheter, finner ingen anledning att göra någon ändring i propositionens framställning och har således följt Kungl. Maj:ts förslag. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är inte första gången jag attackerar utformningen av den s.k. 80-procentregeln vid inkomstbeskattningen. Jag har gjort det därför att regeln till följd av sin konstruktion innebär en påtaglig praktisk orätt visa för vissa skattebetalare. Det är inte så många som drabbas, men även om de utgör ett fåtal bör de väl kunna göra anspråk på rättvisa och på att deras problem ägnas uppmärksamhet. Det gäller närmast en lagteknisk fråga. 80-procentregeln innebär att ingen skattskyldig i princip skall betala mer än 80 procent av sin sammanlagda inkomst i skatt till stat och kommun. Men regeln är inte effektiv. På grund av bestämmelsens konstruktion kan i de individuella fallen den sammanlagda skatten bli väsentligt högre än 80 procent. Regeln får nämligen inte inkräkta på de kommunala skatterna. Den får inte heller medföra att skatten nedbringas till lägre belopp än som motsvarar skatten på 50 procent av den skattepliktiga förmögenheten. Det är framför allt den sistnämnda spärregeln som leder till orättvisor. Dessa har också ökat till följd av penningvärdeförsämringen. Bevillningsutskottets majoritet har ställt sig avvisande till utredningskravet — närmast med den motiveringen att den begärda ändringen skulle rubba grunderna för förmögenhetsbeskattningen. Man menar att förmögenheten som sådan ger en särskild skattekraft. Detta kanske var riktigt så länge beskattningen hölls relativt låg, men genom den automatiska skärpning av skatterna som följer i penningvärdeförsämringens spår har frågan kommit i ett annat och besvärligare läge. Förmögenheten som sådan kan väl rimligen inte ha någon extra skattekraft om, som det händer, hela avkastningen går åt till att betala skatten. Det borde inte vara någon svår match att åstadkomma en acceptabel lösning på detta problem. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern omsider utlovat en ändring i det administrativa förhållandet att skattemyndigheterna icke skall beakta 80-procentregeln ex officio utan att regelns iakttagande kräver särskild ansökan till länsstyrelsen. Alltid en liten framgång! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Folkpartiets ledamöter i bevillningsutskottet har i detta ärende avgivit en blank reservation. Jag vill motivera denna genom att understryka att vi inte saknar förståelse för de principiella synpunkter som framförts i motionerna. Vi anser emellertid att dei problem som det här gäller bör lösas i samband med en allmän skattereform, som också bör inbegripa förmögenhetsbeskattningen.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Jacobsson konstaterade, att det inte är första gången han attackerar denna skattebestämmelse. Om man lägger de synpunkter på det hela, som herr Jacobsson gör, är det naturligtvis riktigt att effektiviteten i lagstiftningen inte är hundraprocentig. Han erkänner ju dock själv att undantagen är mycket fåtaliga, och han erkände också att en förmögenhet i och för sig innebär skattekraft. Det blir sålunda fråga om rent tekniska arrangemang, om man inte vill åstadkomma en allmän lättnad av förmögenhetsbeskatiningen. Herr Jacobsson var till freds med att man skulle rationalisera på det sättet att myndigheterna omsider själva skulle meddela om vederbörande betalat för mycket skatt. Det är väl ett framsteg, men i sak innebär det ju ingenting. Jag hade en gång tillfälle att tala med en mycket högvördig man, som var i den lyckliga omständigheten att han var intresserad för 80-procentregeiln. Han frågade mig om jag tyckte det var riktigt att staten tar ut mera i skatt än vad vederbörande har i inkomst. Jag sade att i princip ansåg jag detta inte vara riktigt men att det sammanhänger med en massa omständigheter. I detta fall bestod förmögenheten av industriaktier i ett familjebolag, och då berodde det på hur taxeringsmyndigheterna uppskattar dessa aktiers värde. Vid ett närmare samtal kom vi fram till att vederbörande inte precis var missnöjd med att den sparbössa som han hade i sin anläggning blev mer och mer fylld. Men han tyckte inte om att behöva skriva »underdånigst» till länsstyrelsen för att få tillbaka sina egna pengar. Det höll jag med om och jag sade: Skriv bara namnet och adressen, så kommer pengarna tillbaka. Man behöver varken skriva underdånigst, högaktningsfullt eller någonting annat. Varför behöver man då över huvud taget skriva?, frågade han. Jo, Ni är ju en stor skattebetalare. Om inte Ni skriver denna framställning, får flickorna på länsstyrelsen gå igenom hela registret av skattebetalare för att se efter var det finns någon som betalat mer än 80 procent. Därför har Ni intresse av att skriva. Samtalet slutade med att han sade — jag var med i regeringen på den tiden —: Herr statsråd, det går att motivera allting här i världen! Jag är säker på att det var riktigt, men kan vi få datamaskinerna att göra detta jobb, är vi överens om att man bör sätta in dem för att förenkla. Det är också önskvärt att man får en så effektiv 80-procentregel som möjligt. Vi får väl se vad framtida skatteförslag kan innebära. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Motion nr 151, som jag och några andra socialdemokrater har väckt i denna kammare, samt den likalydande motionen nr 199 i andra kammaren av herr Trana m.fl. behandlar en fråga som vi anser bör beaktas. Vi har nämligen uppmärksammat att det blir allt vanligare att kapitalstarka personer förvärvar mindre och icke rationella jordbruksfastigheter. Förvärven sker mest för fritidsändamål, men sedan sätter man i gång med omfattande reparationer och investeringar, som inte står i rimlig proportion till fastigheternas storlek eller avkastning. Genom att dessa fastigheter är taxerade såsom jordbruksfastigheter blir investeringarna avdragsgilla vid beskattningen, i den mån de kan betraktas såsom underhåll. Fritidsintresset är sålunda det avgörande för dessa köpare, och någon stadigvarande bosättning är det i regel inte fråga om. I kommunalskattelagen stadgas att fastighet skall taxeras såsom jordbruksfastighet om den användes för jordbruk med binäringar eller skogsbruk. Om den däremot användes för annat ändamål skall den taxeras såsom annan fastighet. Det finns alltså bestämda regler som inte behöver misstolkas. Nu kan det emellertid förekomma fall där bostadsbeståndet på en sådan jord bruksfastighet är ganska betydande. Den areal åker som bör till fastigheten kanske är utarrenderad, och arealen skog och skogsmark anses enligt taxeringsmyndigheternas bedömning såsom icke ringa. Köparen hävdar i det aktuella fallet att han delvis behöver byggnaderna såsom administrationslokaler för att kunna sköta skogen. Han kräver med stöd av detta, att fastigheten skall taxeras såsom jordbruksfastighet. Det blir en svår nöt att knäcka. Vilken areal skog skall anses såsom ringa eller icke ringa? Någon praxis har icke utbildats på detta område, och bl.a. av denna orsak har vi tagit upp problemet till skärskådande i vår motion. Vi anser nämligen att förhållandena härvidlag inte är tillfredsställande. Vi är medvetna om att det inte är lätt att åstadkomma en ändring på detta område, men vi har funnit det vara lämpligt att närmare utreda frågan. Därför har vi varit djärva nog att ställa detta yrkande. Utskottet har dock inte velat vara med om detta.

Det kan inte vara rimligt och rättvist att just de mest kapitalstarka och besuttna i samhället skall ha denna möjlighet att få extra favörer i skattehänseende. Då det emellertid är utsiktslöst med annat yrkande än om bifall till utskottets betänkande, ställer jag inget yrkande om bifall till motionen. Jag tilllåter mig ändå att till utskottets uttalande knyta förhoppningen att Kungl. Maj:t skall ägna frågan den uppmärksamhet som den utan tvivel förtjänar.

Herr talman! Eftersom motionären inte ställde något yrkande, finns det föga anledning att närmare motivera det betänkande som föreligger. Herr Hedström var angelägen framhålla att det är en socialdemokratisk motion som nu behandlas. Emellertid är det nog så i utskottet att det inte spelar så stor roll, om motionerna är »Öronmärkta» med »s» eller någon annan partibeteckning, utan vi tar hänsyn till vad frågan gäller i sak. Det enda ovanliga som kan förmärkas i det här betänkandet är att utskottet är synnerligen välvilligt mot motionärerna. Som regel brukar ju inte ens det vara fallet. Anledningen till välviljan är självfallet att utskottet har bedömt det som angeläget att få rättelse i den av motionärerna aktualiserade skattefrågan. Vi hyser samma uppfattning som motionärerna, nämligen att det inte kan vara rimligt att beskattningsmässigt gynna den som förvärvar jordbruksfastighet för ett annat ändamål än det för vilket fastigheten är avsedd; förutsättningen är då att ändamålet är reglerat i gällande skatteförfattningar. Vi hoppas i likhet med motionärerna att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet följer denna fråga och bringar skatte lagstiftningen i en bättre överensstämmelse med de faktiska förhållandena än vad för närvarande är fallet så att ändamålet blir beskattat på önskvärt sätt. Därmed hemställer jag om bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Till detta betänkande har bevillningsutskottets borgerliga ledamöter fogat en reservation som jag skall be att få motivera. Vid vårriksdagen 1963 antogs vissa förslag till ändringar i anvisningarna till kommunalskattelagen. De avsåg att skapa likformighet i traktamentsbeskattningen mellan å ena sidan befattningshavare i statens tjänst och å andra sidan övriga skattskyldiga. Statstjänstemännen hade tidigare varit, liksom de nu är, befriade från skattskyldighet för åtnjutna traktamenten. Man menade och menar alltjämt att de statliga trak tamentena är så avpassade att de motsvarar de normala merkostnader som är förenade med en tjänsteresa. Därför har statstjänstemännens traktamenten alltid eller i varje fall sedan länge varit fritagna från beskattning. Å andra sidan får en statstjänsteman inte göra avdrag för sina merkostnader under tjänsteresa, även om dessa skulle överstiga det belopp som utgår i traktamente. Före 1963 års beslut måste däremot alla andra skattskyldiga än statstjänstemän deklarera sina traktamenten som inkomst. De fick emellertid göra avdrag för den ökning av levnadskostnaderna som de fått vidkännas under resorna. I princip skulle avdraget avse de verkliga kostnaderna. I praktiken var dessa naturligtvis inte alltid möjliga att fastställa, varför man vid taxeringen i viss omfattning måste använda sig av schabloner. Vanligtvis understeg de avdragsbelopp som taxeringsnämnderna beviljade de traktamenten som hade åtnjutits. En del av traktamentsersättningen blev alltså i regel beskattad, även om traktamentet i och för sig var lägre än det som utgick till en statstjänsteman i motsvarande ställning. Nu menade man att detta var orättvist. De ändringar i kommunalskattelagen som antogs år 1963 syftade till att alla skattskyldiga, som uppbar traktamenten, skulle få schablonmässigt beräknade avdrag för ökade levnadskostnader, som motsvarade den utgivna traktamentsersättningen i den mån denna inte översteg vad som under motsvarande betingelser skulle ha utgått till en statstjänsteman. Den skattefrihet som tidigare hade gällt för statliga traktamenten utsträcktes att omfatta också traktamenten som anvisades av kommuner, hushållningssällskap och skogsvårdsstyrelser. Det var två ting man syftade till genom 1963 års reform. Det ena var att genomföra en förenkling, det andra var att skapa likformighet i beskattningen mellan anställda i offentlig och enskild tjänst. Tyvärr blev inte bestämmelserna så utformade att man fick den fulla likställighet som man eftersträvat. Ledamöter i 1963 års bevillningsutskott, som jag förmodar är vittnesgilla, har betecknat detta som ett olycksfall i arbetet. Sådana är ibland svåra att undvika. När de inträffar bör man emellertid framför allt se till att de inte leder till bestående men. Enligt punkt 3 i anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen, som alltså fick sin nuvarande lydelse år 1963, har en anställd i enskild tjänst som företar resor i tjänsten rätt att dra av vad han har åtnjutit i traktamente intill ett normalbelopp per dygn, som riksskattenämnden fastställer för varje kalenderår. Hittills har detta belopp alltid motsvarat det högsta statliga traktamentsbelopp som gällde vid kalenderårets ingång. »Generaldirektörstraktamentet> kallades det av socialdemokraternas talesman i andra kammaren i förra höstens debatt. Det är väl riktigt så till vida som generaldirektörerna tillhör den högsta statliga traktamentsklassen, men dit hör också en stor mängd befattningshavare i betydligt lägre tjänsteställningar. För övrigt är inte spännvidden mellan de statliga traktamentsklasserna särskilt stor. Det finns tre stycken, och mellan den högsta och den lägsta klassen skiljer det bara 8 kronor per dygn. Onekligen är det en förmån för en del skattskyldiga att normalbeloppet för alla motsvarar den högsta statliga traktamentsklassen. Så långt är allt gott och väl. Det är emellertid inte bara normalbeloppets storlek som är av betydelse utan också den tid för vilken beloppet beräknas. I det avseendet säger anvisningarna att en resa som varit förenad med övernattning skall anses ha varat det antal dygn som motsvarar antalet övernattningar. Den som påbörjar en resa den ena dagens morgon och avslutar den nästa dags kväll har varit borta två dagar och en natt men får göra avdrag endast med ett normalbelopp. Den som har börjat resan på kvällen den första dagen och kommer tillbaka på tredje dagens morgon, har varit borta två nätter och en dag, och han får göra avdrag med två normalbelopp. Detta kan inte gärna anses rättvist och regeln har därför utsatts för stark kritik. Enligt en undersökning som gjorts av TCO är resor av typen dag-natt-dag, som i traktamentshänseende är mycket oförmånliga, de som förekommer mest, och de är utan all jämförelse mycket vanligare än de för den skattskyldige förmånliga natt-dag-natt-resorna. Utan att pressa TCO-undersökningen alltför hårt kan man av materialet dra slutsatsen att ett stort antal anställda i enskild tjänst som företar tjänsteresor fortfarande är långt ifrån likställda med offentligt anställda i fråga om beskattning av traktamenten. Detta är inte tillfredsställande. Ett faktum är att en anställd hos ett enskilt företag, vars resor följer de mest vanliga mönstren, enligt de nuvarande bestämmelserna blir beskattad för en del av sina traktamenten, även om hans företag till punkt och pricka skulle följa de statliga traktamentsbestämmelserna. Det är sant att det finns möjlighet för en skattskyldig som är anställd i enskild tjänst att få avdrag för sina verkliga merkostnader om dessa skulle vara högre än schablonavdraget. Vederbörande måste emellertid då kunna styrka sina kostnader för alla förrättningar under hela året, och vem kan göra det? Det gäller ju inte bara hotelloch måltidskostnader utan åtskilligt annat, t.ex. tidningar, telefonsamtal, resor på den tillfälliga vistelseorten o. s. v. Det är nog ytterst få som förmår att förebringa en fullständig utredning om sina kostnader, utan schablonavdragen får i de fiesta fall gälla. Som försvar för det rådande systemet, vilket redan på hösten 1963 utsattes för kritik och sedan oavlåtligt kritiserats, har anförts bl.a. att de statliga traktamentsbestämmelserna är så krång liga att man inte kan utforma avdragsschablonen strikt efter dessa utan måste göra avsevärda förenklingar. Man menar att det ligger i schablonens natur att den inte kan ge rättvisa i varje särskilt fall, utan man får nöja sig med att den ger rättvisa i stort sett. Detta är naturligtvis ett i och för sig riktigt resonemang, men det är ingenting som säger att man inte med god vilja och en del tankemöda kan konstruera en schablon vilken är lika enkel eller i varje fall nästan lika enkel som den nuvarande men vilken ger ett rättvisare resultat också i enskilda fall. Även om man under alla förhållanden måste tolerera en viss grad av orättvisa vid användande av schabloner i beskattningen — det ligger som sagt i schablonens natur — finns det gränser för vad som kan tolereras. En schablon som i de enskilda fallen ger mycket stora fel, vilka avsevärt påverkar skatten, är givetvis inte lika användbar som en schablon, vilken har en mindre fellatitud absolut eller relativt. Man ställer väl också det kravet på en schablon att den, sedd från den enskildes synpunkt, skall verka utjämnande i det långa loppet. En schablon som ensidigt år efter år gynnar en grupp av skattskyldiga och missgynnar en annan är uppenbarligen inte lämplig. Det förefaller mig som om den schablon det just nu är fråga om är av detta slag. Det föreligger emellertid olikformighet i fråga om traktamentsbeskattningen inte bara mellan arbetstagare i offentlig och enskild tjänst utan också mellan arbetstagare i enskild tjänst inbördes. Hittills har detta gällt endast i begränsad omfattning, men om proposition nr 31, som nu enhälligt tillstyrkts av utskottet, bifalles av riksdagen blir dessa olikformigheter, såsom jag strax skall visa, satta i system. Enligt nu gällande bestämmelser behöver en arbetsgivare inte i sin kontrolluppgift för en anställd uppge utbetalda traktamentsbelopp i två fall. Det ena är när de traktamenten som utgått under året inte överstiger 500 kronor, det andra när traktamenten icke har utgått för mer än 24 dagar under året. I dessa fall behöver traktamentena inte heller deklareras och blir följaktligen inte beskattade. Hur stora traktamentena varit per dag spelar ingen roll. Genom dessa regler kan alltså även mycket generösa traktamenten och vid tilllämpning av 24-dagarsregeln rätt avsevärda sammanlagda traktamentsbelopp bli undantagna från beskattning. I propositionen föreslås nu en ytterligare inskränkning i arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgift om utbetalda traktamentsersättningar i kontrolluppgift och en däremot svarande befrielse för arbetstagarna att deklarera traktamentena. Förslaget går ut på att arbetsgivare vilka har ett större antal anställda, som mera regelbundet företar tjänsteresor, på ansökan skall kunna befrias från uppgiftsskyldighet under förutsättning, såsom det heter, »att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna». Huruvida detta villkor är uppfyllt bedömes enligt i huvudsak två alternativa kriterier. Det ena innebär att de traktamenten som företaget utbetalar inte överstiger det normalbelopp, som fastställts av riksskattenämnden. Det andra innebär att arbetsgivaren tillämpar ersättningsbestämmelser som i allt väsentligt överensstämmer med de statliga. I och med detta öppnas alltså möjligheter till dispens från uppgiftsskyldighet för företagen, något som med all säkerhet kommer att leda till att ett mycket stort antal anställda i enskild tjänst inte behöver deklarera sina traktamenten och därmed principiellt blir jämställda med anställda i offentlig tjänst. Detta är naturligtvis en utveckling i rätt riktning, som därför hälsas med tillfredsställelse. Men den skärper också kravet på att de arbetstagare i enskild tjänst, som inte kan bli del aktiga av denna liberalisering, får skattemässig likställighet genom en mera rättvis schablon för merkostnadsavdrag än den nu tillämpade. Finansministern står inte främmande för detta krav. Han uttalar sig i propositionen för en översyn av traktamentsbeskattningen. Han anser dock att man bör avvakta erfarenheterna av de nuvarande reglerna innan en Översyn sker. Bevillningsutskottet, bakom vars betänkande står utskottets socialdemokratiska hälft, understryker vikten av att den aviserade översynen av bestämmelserna inte onödigtvis uppskjutes. Formuleringen är värd att lägga märke till; den saknar inte en viss udd. Utskottet går emellertid ännu ett steg längre och skriver: »I den mån en bestämmelse visat sig i praktiken leda till påtagliga materiella orättvisor bör en justering kunna ske utan att man föregriper en översyn av bestämmelserna i Övrigt.» Därmed vill utskottsmajoriteten låta bero. Men det vill inte reservanterna. Vi anser dels att en ändring av bestämmelserna är angelägen, dels att frågan är av den naturen att man inte behöver längre erfarenhet än vad man redan nu har för att komma till rätta med den. Reservanterna föreslår därför att riksdagen skall i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om förslag till sådan ändring av anvisningarna till kommunalskattelagen, att avdrag för ökade levnadskostnader i samband med korttidsförrättningar som varat mer än en dag medges för den faktiska tid som förrättningen har varat och inte efter antalet övernattningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Efter herr Tistads utförliga redogörelse och föredragning av våra regler för beskattning av traktamenten kan jag fatta mig ganska kort. Jag kan nöja mig med att erinra om att beskattningen av traktamenten alltid varit en besvärlig fråga. Å ena sidan har det alltid ställts krav på enkelhet och å den andra krav på att det verkligen är kostnader som man yrkar avdrag för och som skall täckas av traktamentena, så att det inte rör sig om skattefria förmåner av ena eller andra slaget som kallas traktamenten. De ändringar som genomfördes för ett par — tre år sedan innebar på detta område stora liberaliseringar. De innebar dels förenklingar, men de innebar också ett avsevärt skattebortfall. Förenklingarna fortsattes genom att man gav ut anvisningar där man fastställde att vid bortovaro dygnsvis skulle natten räknas som det utslagsgivande. Det är i förenklingssyfte som denna bestämmelse kommit till. är det så att det är galet, hade man inget annat val att tillgå än att redovisa sina verkliga kostnader, och då kunde man praktiskt taget gå hur långt som helst. Finansministern går nu ett stycke längre i fråga om liberalisering och föreslår att förste taxeringsintendenten skall få medge vissa förenklingar av systemet. Förutsättningen är att arbetsgivaren intygar eller att det kan antas att de utgivna trakamentsersättningarna inte är större än att de täcker de verkliga kostnaderna, och då behöver arbetsgivaren inte lämna uppgift härom, och den som mottar ersättningen behöver inte deklarera för den. På detta sätt har problemet lösts när det gäller stora och även mindre, seriösa företag. Visserligen har finansministern i sina förarbeten utgått ifrån att arbetsgivaren skall ha ett större antal anställda — 30 eller 40 anställda — som utnyttjar dessa traktamentsförmåner, men utskottet har sträckt sig litet längre och anfört att det inte alls behöver vara antalet anställda som är avgörande, utan det är den ersättningspolitik som tillämpas inom företaget som är avgörande för om förste taxeringsintendenten skall medge undantag. Det gäller här att lösa problemet för de företag, för vilka förste taxeringsintendenten kan medge undantag, och då är man inne på den fråga jag började med, nämligen att det gäller att se till att det inte blir alltför stort skattebortfall eller missbruk. Om dessa förutsättningar brister hos vissa företag, föreligger ju möjlighet att återkalla medgivandet, och då får vederbörande använda de vanliga reglerna. Finansministern har också uttalat att det så småningom kommer att företas en översyn av bestämmelserna, och utskottet har understrukit angelägenheten av att denna översyn sker snart. Jag vågar påstå att bevillningsutskottet i denna fråga nästan har bifallit motionsyrkandet, och jag tycker att det är ganska märkligt att det har avgivits en reservation, när motionärerna blivit så välvilligt behandlade som här är fallet. Herr Brundin ställde ett par frågor till utskottets ordförande. Jag vet inte om jag törs ta mig orådet före att svara i hans ställe, men jag vill i varje fall göra ett försök. Det står klart och tydligt i lagtexten att om företaget ger ut traktamentsersättningar som inte kan antas överstiga de verkliga levnadskostnaderna och som alltså är traktamenten och inte dolda löneförmåner, kan förste taxeringsintendenten medge den befrielse det här gäller. Men om man inte vill tillämpa denna bestämmelse får man följa de vanliga bestämmelserna och tillämpa schablonmetoden. Det möter väl inte något hinder att inte begära tendenten, utan man har väl på detta område liksom på så många andra områden här i landet valfrihet, såvitt jag kan förstå. Förslaget i propositionen innebär en lättnad i detta avseende, och vill man inte begagna sig av denna lättnad — arbetsgivaren vill kanske inte lämna ett intyg då det måhända här gäller dolda löneförmåner traktamentsvägen — kan man tillämpa de utomordentligt liberala regler som gäller på detta område. Herr Brundin är naturligtvis inte nöjd med detta svar, då det kanske borde ha varit mera lagtekniskt utformat, men såvitt jag kan bedöma förhåller det sig på detta sätt. Herr Tistad säger — jag måste även bemöta honom litet grand — att de bestämmelser om beskattning av traktamenten som gäller i dag ensidigt gynnar de statsanställda och att de privatanställda kommer i ett betydligt sämre läge. Jag tror inte att det är fullt så enkelt. De privatanställda kan med nuvarande regler komma i ett bättre läge. Enligt schablonreglerna finns det en högsta traktamentsklass, men statstjänstemännen får aldrig traktamente enligt högre traktamentsklass än de är berättigade till. Om jag inte minns fel, sade herr Tistad i sitt anförande att statstjänstemännen inte någon gång kunde gå över den högsta traktamentsklassen. Den som är anställd i privat tjänst och som haft verkliga kostnader som är högre än gällande traktamentsbelopp kan få avdrag härför, bara han kan styrka det. Det är alltså inte här fråga om någon ensidig förmån för de statsanställda, utan även de privatanställda har förmån av detta system. Utskottet har anfört att det förväntar sig en översyn av dessa bestämmelser när erfarenheter av det nya systemet kunnat vinnas. I avvaktan därpå tillstyrker utskottet den förenkling som finansministern föreslagit, och då tycker jag att man har gått mycket långt när det gäller att visa generositet. Herr talman! Med detta ber jag att få

Herr talman! Jag tycker faktiskt inte det finns något glapprum mellan vad som står i lagtexten och vad som står i utskottets betänkande. Utskottet har ju framhållit att när de privata traktamentsförmånerna i allt väsentligt överensstämmer med de statliga, skulle man beträffande de privata traktamentena kunna ge befrielse från skyldigheten att lämna uppgift. Herr Tistad sade — och det har väl många av oss andra också sagt — att de statliga traktamentena i stort sett täcker de verkliga kostnaderna. I sådant fall skulle man alltså kunna följa regeln om befrielse från uppgiftsskyldighet för dessa. Det betyder inte att man på något sätt avviker från bestämmelsen att inte få dra av mer än för de verkliga kostnaderna. Om kostnaderna är mindre än de statliga traktamentena men dessa ändå utbetalas får man i sådant fall använda vanliga schablonregeln. Jag kan alltså inte finna något glapprum mellan lagtexten och utskottets skrivning. Det hade ju funnits möjlighet för herr Brundin att lämna förslag till lagtext i en motion, så hade det hela kanske blivit något klarare. Den utredning han efterlyser kommer så småningom i form av en översyn. Man vinner därför ingen tid med en särskild utredning. nomföras i samband med en allmän

Herr talman! Jag anmäler mig i detta fall som »stand in> för högerreservanterna. Reservation nr 1 av herr Yngve Nilsson m.fl. går ut på utredning i syfte att föräldrar med minderåriga barn må kunna erhålla avdrag för styrkta nödiga kostnader för den av förvärvsarbetet föranledda barntillsynen. Avsikten är att hänsyn skall tas till den minskade skatteförmåga som förorsakas av de med förvärvsarbetet förknippade barntillsynskostnaderna. Vidare vill reservanterna att personer som har vårdnaden om sjuk eller åldrig nära anhörig skall få avdragsrätt för nödiga tillsynskostnader. Allt detta är behjärtansvärt med tanke på de yrkesutövande kvinnorna. Jag yrkar, herr talman, i korthet bifall till reservation nr 1 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 20 behandlas motioner angående familjebeskattningen. Herr Gösta Jacobsson har redan i sitt anförande meddelat att en del detaljförslag, som dessa motioner tar upp, avser förbättringar i valmöjligheten för förvärvsarbetande kvinnor. Detta är fallet i fråga om motionsyrkandet om rätt för kvinna som hjälper sin make i jordbruk eller annan rörelse att själv deklarera sin inkomst av sådant arbete, bl.a. därför att sådan arbetsinsats även för hustru som arbetar i makens rörelse bör medföra rätt till både ATP och sjukförsäkringsförmånerna. Likaså innebär förslaget om ökade förvärvsavdrag en strävan att underlätta för kvinnor att ta arbete utanför hemmet. Även om vi sympatiserar med många av åsikterna och yrkandena i dessa motioner anser vi att dessa detaljfrågor hänger nära samman med sambeskattningsfrågan. Vi anser att ifrågavarande detaljproblem bör tas upp i samband med en genomgripande reformering på familjebeskattningens område. Vår principiella inställning till skattesystemet är att varje inkomsttagare bör beskattas efter sin egen inkomst, helt oberoende av om vederbörande är gift eller inte. Skatteuttaget skall inte få inverka på kvinnans val av arbete. Valet huruvida hon skall göra sin arbetsinsats i hemmet eller i förvärvslivet i ett arbete som passar hennes utbildning och intresse skall inte påverkas av hur hennes egen och makens inkomster beskattas. även i det avseendet menar vi att skattelagstiftningen bör vara neutral.

När en övergång till individuell beskattning sker måste den vidare kompletteras med ett förstärkt stöd till barnfamiljerna och utbyggda möjligheter till omskolning och yrkesutbildning för gifta kvinnor, så att de kan få tillgång till arbetsmarknaden. Nu har familjebeskattningsutredningen arbetat med dessa frågor sedan 1965. Enligt uttalande i utskottsbetänkandet väntas utredningen avsluta sitt arbete under innevarande år. Reservanterna under reservation 2 vill avvakta resultatet av denna utredning, men instämmer i partimotionernas åsikt att det är angeläget att frågan om familjebeskattningen löses snarast. Reservanterna anser därför att riksdagen bör hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till 1968 års riksdag i dessa frågor, t.ex. beträffande införande av individuell beskattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2, fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I centerpartiets motion rörande familjepolitiska åtgärder har vi i år tagit upp frågan om den framtida beskattningen. Som skattesystemet i dag är utformat, gynnar det ju ingalunda barnfamiljerna, utan det gynnar endast äktenskapet. I gamla tider, när det oftast bara var en inkomsttagare i familjen, kanske systemet var riktigt, men nu, när det är alltmer vanligt och ur samhällets synpunkt angeläget att båda makarna förvärvsar betar, framstår det som en naturlig sak, att var och en skattar för sin inkomst utan någon sammanblandning med den andra makens inkomst. Skatten bör alltså vara densamma på samma inkomst, oberoende av civilstånd. En individuell beskattning gör det också lättare för kvinnorna att efter de barnavårdande åren återgå till yrkesarbete. Med nuvarande regler har ju familjen redan två förvärvsavdrag, och de ökar inte i och med att kvinnan återinträder i yrkesarbete. Familjens nettobehållning blir på det sättet inte så stor. När särbeskattning och sambeskattning diskuteras, spekuleras det väldigt mycket över hur mycket var och en skall tjäna därpå. Jag tycker det är mer angeläget att se till att vi får ett rättvist skattesystem. När en omläggning kommer till stånd, måste den även kompletteras med ett ökat stöd till barnfamiljerna och då, som jag ser det, i form av höjda direkta barnbidrag. Jag kan inte biträda de synpunkter som redovisas i reservation nr 1 om att man skall kunna göra avdrag för styrkta nödvändiga kostnader för t.ex. barntillsyn. Man bör valfritt få använda sitt barnbidrag. Jag förutsätter också att vid en eventuell reform de som nu är faktiskt sambeskattade också skall komma in i samma system, alltså bli individuellt beskattade. Problemen för dem som är faktiskt sambeskattade tas upp utförligt i en del motioner. Såsom exempel kan nämnas att jordbrukarnas problem är rätt ingående belysta. De kategorier som det här gäller kan inte såsom andra grupper begära frivillig särbeskattning utan måste alltid bli föremål för sambeskattning. En reform av detta slag kräver även andra övergångsbestämmelser. Jag nämner bara såsom ett exempel problemen för äldre kvinnor med undermålig yrkesutbildning. Utskottet skriver att en utredning angående familjebeskattningen pågår inom finansdepartementet. Det är ju tacknämligt att det händer någonting. Men för det första har emellertid vi inom oppositionspartierna inte någon insyn i denna utredning. Det förekommer ju alltför ofta numera att ett sådant utredningssystem tillämpas. För det andra anser jag i likhet med reservanterna, att vi redan nu kan vara mogna för ett sådant beslut att vi uttalar oss för individuell beskattning och begär att Kungl. Maj:t lägger fram förslag härom till nästa års riksdag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2, som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Föreliggande betänkande från bevillningsutskottet omfattar ett och ett halvt dussin motioner, som behandlar familjebeskattningen. Resultatet av utskottets granskning har blivit att en motion har tillstyrkts. De övriga motionerna har inte föranlett någon åtgärd. Då frågar man sig: Vad vill oppositionen, som har väckt huvuddelen av motionerna? Den framträder med två reservationer. I reservation nr 1 från högerpartiet hemställes om ytterligare utredning, vilket är skillnaden mellan denna reservation och reservation nr 2 från mellanpartierna, som det numera heter. Så förekommer ett särskilt yttrande från centerpartiet, en särskild vers, skulle jag vilja säga, som rör andra ting än skattefrågorna. Det kanske är gjort i speciellt syfte med tanke på att herr Eriksson i Bäckmora står för yttrandet — han vill ju ha allmän underhållning även i riksdagen. I sak är vi ense om en revidering av skattesystemet. Hur vi skall kunna komma fram till ett ändamålsenligt system vet vi inte än, men utredningar pågår. I reservation 2 pekar man också på att det föreligger ett alldeles speciellt problem för de kvinnor som inte kan välja arbete, beroende på bygdens struktur. Skall vi slopa sambeskattningen och därmed följande favörer för de gifta kvinnorna, måste vi vidta någon åtgärd så att familjernas sammanlagda skattebörda inte blir större i och med att avdragen blir mindre. Reservanterna erkänner att problemet är besvärligt att lösa, och det är ju ett framsteg. Annars brukar det heta att det är bristande vilja hos majoritetspartiet som gör att reformerna fördröjs. I ett avseende är utskottets betänkande ofullständigt. Det är många angelägna önskemål som framförts, och det skulle ha varit intressant att få en beräkning av de sammanlagda kostnaderna i händelse alla dessa motioner skulle bifallas. Det har inte gjorts någon sådan sammanställning, men om någon vecka kommer det ett betänkande från bevillningsutskottet i vilket det finns beräkningar av det skattebortfall som skulle bli följden av bifall till vissa motioner. Den uträkningen resulterade i ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag tror att det betänkandet när det kommer till kammaren skall föranleda att man funderar litet mera noggrant än man gjort tidigare när vi yrkat på ändringar i lagstiftningen. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Även om riksdagen så sent som i december 1966 sade nej till en liknande motion, anser jag mig ändå kunna höra till dem som reserverar sig mot detta utskottsutlåtande. Herr Ferdinand Nilsson har sagt det mesta i sitt omfattande anförande här. Därför behöver jag väl inte bli mångordig, men det är ändå några saker som jag vill understryka. Jag tycker att alla de ouppklarade brotten, beräknade till inemot 300 000, inger allvarliga bekymmer. De resurser som ställts till samhällets förfogande för att komma till rätta med brottsligheten är otillräckliga. Det går inte att gång efter annan bara hänvisa till att statsmakterna sedan länge haft sin uppmärksamhet riktad på dessa problem, på denna brottsutveckling och på alla ouppklarade brott. Här måste handlas. En utredning i enlighet med vad motionärerna förordat synes mig i högsta grad angelägen. Samhället får inte brista i en självklar plikt att i möjligaste mån skydda medborgarna och deras egendom. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Först vill jag deklarera att jag till fullo delar herrar Nilssons och Arvidsons oro över brottsutvecklingen. Det är verkligt oroande att brottsligheten fortsätter att öka, även om det på sista tiden ser ut att ha skett i en något avsaktande ökningstakt. Det mest oroande är att våldsbrottsligheten — rån och misshandel — visar en särskilt stark ökning. Även första lagutskottet, som ju behandlade frågan förra året och som nu hänvisar till sitt utlåtande då, har uttryckt oro för denna utveckling. Det är också min mening att de åtgärder som statsmakterna hittills vidtagit för att möta brottsligheten är otillräckliga. Både mittenpartierna och högern har under många år i en mängd olika motioner krävt ökade insatser mot brottsligheten, men dessa motioner har ständigt avvisats av regeringspartiet. När herr Nilsson säger att utskottet är belåtet med att avvakta pågående utredningar, så tycker jag att det är en något orättvis beskrivning av utskottets mening. I varje fall har jag inte lagt in den betydelsen i utskottets utlåtande. Däremot, om man skulle tillsätta en parlamentarisk utredning skulle det väl enligt herr Nilssons mening inte innebära att man fortsätter att vänta. Det är riktigt att reservanterna framhåller att den utredning de begär inte är avsedd att innebära en motivering för att skjuta på angelägna åtgärder. Tyvärr är det ändå på det sättet att detta kan bli resultatet, även om en utredning startar och har de bästa intentioner att inte uppskjuta angelägna åtgärder. Detta är kanske ett av de skäl som föreligger för att jag med tvekan — det skall jag erkänna — har anslutit mig till majoritetens förslag. Jag är tveksam om en parlamentarisk utredning verkligen är botemedlet.

Även där har regeringen sagt nej till de anslagsäskande myndigheterna. Herr talman! Jag är alltså ense med reservanterna om att det här behövs mer ingripande åtgärder än regeringen har varit beredd att föreslå, men jag tror inte att just den parlamentariska utredningen innebär någon avgörande åtgärd. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.